Herr talman! Särbehandlingen av kvinnorna inom den statliga sektorn har behandlats av många talare. Jag vill ta upp den grupp av kvinnor som har den sämsta ställningen i arbetslivet, inom såväl den privata som den offentliga sektorn, nämligen de deltidsanställda kvinnorna. De deltidsarbetande har under de senaste åren varit föremål för många utredningar. Av samtliga utredningar framgår att ingen annan grupp inom arbetslivet utnyttjas på ett så otillbörligt sätt ur alla synpunkter som de deltidsarbetande. Delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor, som står för den mest omfattande utredningen hittills, slår i sin rapport fast att deltidsarbete kan innebära allt från en till 34 timmar i veckan och allt från enstaka dagar i veckan eller månaden till halvtid celler mer varje dag eller enstaka fulla arbetsdagar. Oregelbundna arbetstider är mycket vanliga. Många vet exempelvis inte minst en vecka i förväg när och hur de kommer att arbeta.

Värdet av många förmåner blir också litet på grund av de låga inkomsterna. Enligt rapporten har ca 100 000 kvinnor så små inkomster att de inte kan tillgodoräkna sig några ATP-poäng. De har heller inte rätt till föräldrapenning över garantinivån. Ca 30 000 deltidsanställda kvinnor tjänar så litet att de inte ens har rätt till sjukpenning, grundad på förvärvsinkomsten. Stora grupper deltidsarbetande får sin semester enbart i form av semesterersättning och inte som semester, och en inte obetydlig grupp får varken semester eller semesterersättning. De deltidsanställdas inkomster är mycket små, både därför att de arbetar mindre än full tid och därför att de i allmänhet arbetar i lågt avlönade yrken såsom städare, hemsamariter, textilarbetare, köksbiträden, barnskötare, skolmåltidspersonal, affärsbiträden, snabbköpskassörer och sjukvårdsbiträden. Bara en liten andel, tillsammans ca 50 000-60 000 av de deltidsanställda, finns i yrken med genomgående bättre löneläge. Högst en fjärdedel av de deltidsarbetande kvinnorna har sådana inkomster att de har någon möjlighet att försörja sig själva. Den fackliga organisationstillhörigheten är låg. Ca 504. av de deltidsarbetande är fackligt anslutna. De oorganiserade har på alla de områden som nämnts ännu sämre villkor. Delegationen anser — och det vill vi gärna understryka — att deltidsarbete som det ser ut i dag har många negativa sidor. Det ger bara undan Kvinnor i statlig tagsvis möjlighet till egen försörjning, minskar den sociala och fackliga gemenskapen och bidrar till att skillnaden i lön och inflytande mellan män och kvinnor består på arbetsmarknaden. Kvinnornas deltidsarbete möjliggör för männen att arbeta heltid på de villkor som: i dag råder på arbetsmarknaden. Det konserverar den traditionella fördelningen av hemmets skötsel och barnens fostran.

Deltidsarbetet borde inte styras av samhällets brister utan av enskilda människors önskningar och behov. Det framgår av en familjepolitisk rapport till LO-kongressen i juni att antalet deltidsarbetande fortsätter att öka, Siffrorna presenterades av LO-ordföranden Gunnar Nilsson vid Handelsanställdas kongress. Bara 60 2 av Sveriges 1,7 miljoner arbetande kvinnor har heltidsarbete. Det skulle innebära att ca I miljon kvinnor deltidsarbetar i dag. Däremot är av de 2,3 miljoner sysselsatta männen 98 "Zz heltidsarbetande. Där har ingen ökning av deltidsarbetet skett. Också enligt Gunnar Nilsson innebär deltidsarbete många gånger en otrygg anställningsform, vilket vpk också konstaterat i ett flertal motioner. Han hävdar också, liksom vänsterpartiet kommunisterna gör i motionen 252, att de deltidsarbetande skall ha rätt till minst 20 timmars schemalagd minimiarbetstid och anställningstrygghet. Men vi kan ju bara konstatera att de avtalsslutande parterna hittills har misslyckats i sina förhandlingar. Därför har vi nu i vår motion krävt lagstiftning för ett bättre skydd. I propositionen om kvinnor i statlig tjänst säger departementschefen att han delar utredningens uppfattning att i dagens läge deltidsarbete många gånger är den enda praktiskt möjliga lösningen för den som vill förvärvsarbeta. Jag tolkar detta så att det är vad kvinnorna i dag erbjuds på arbetsmarknaden. Han fortsätter med att säga att det är angeläget att de deltidsarbetande får goda arbetsvillkor och en rättvis behandling. Men jag kan inte se det som ett fullföljande av det uttalandet när han sedan kort konstaterar, att gällande ordning inte lägger hinder i vägen för det som kan sammanfattas i orden en rättvis behandling. Utskottet har här följt departementschefen och avstyrkt vårt motionsyrkande. Det måste väl ändå vara de förhållanden som råder i dag som räknas, och jag har i mitt anförande tagit fasta på jämställdhetsdelegationens utred ningsresultat att deltidsarbetande på alla områden inom arbetslivet otillbörligt utnyttjas. Vänsterpartiet kommunisterna anser att de deltidsarbetande borde ha samma rät till lagligt skydd för sin anställning och samma sociala riättigheter i arbetslivet som heltidsarbetande. Med detta, herr talman, yrkar Slutligen vill jag bara positivt notera att vänsterpartiet kommunisternas motion gällande lagstiftning mot kvinnodiskriminering i reklam, vilken behandlas i näringsutskottets betänkande nr 61, tillstyrkts. Jag hoppas därför att vi i fortsättningen skall slippa se den i många fall förnedrande reklam som ingenting har att göra med den objektiva sakliga upplysning som är reklamens syfte.

Herr talman! Jag vill bara kortfattat beröra det särskilda yttrandet som jag har avgivit tillsammans med herr Lorentzon. Utredningen som avgivit betänkandet Kvinnor i statlig tjänst anser det angeläget att tillämpningen av begreppen förtjänst och skicklighet ses över och att vi i detta sammanhang också bör pröva frågan om att tillmäta tillsynen av minderåriga barn under vissa perioder värde vid bedömningen av vederbörandes förtjänst och skicklighet. I propositionen har denna fråga inte tagits upp, men däremot föreligger två borgerliga motioner, som i huvudsak ansluter sig till de synpunkter som framlagts av utredningen. Jag har inte motsatt mig en utredning, men jag anser att det ligger en fara i att beträda den vägen, att man skall räkna tillsyn av barn och — såsom har nämnts i en av motionerna —- vård av sjuka anhöriga som merit vid tjänstetillsättning eller återinträde i tjänst. Fru af Ugglas nämnde t.o.m. hushållsarbete. Hon tycks anse att detta bör beaktas vid värderingen i enlighet med den uppfattning som vissa remissorgan har kommit fram till. Detta skulle emellertid enligt min mening kunna bidra till att kvinnor stannar hemma i större utsträckning än nu och för längre perioder, vilket ovillkorligen skulle innebära en belastning på deras möjlighet att nå högre tjänster i stället för att utgöra den stimulans som utskottsmajoriteten tror det skulle komma att innebära. På borgerligt håll talar man fortfarande i lyriska ordalag om hushåll och hemarbete, och hela debatten om att varje vuxen person själv bör kunna klara sin marktjänst tycks ha gått de borgerliga kvinnorna helt förbi. Det är därför från min synpunkt sett tragiskt att majoriteten av utskottet har fastnat för den skrivning som finns på s. I1 i utskottets betänkande, där det bl.a. uttalas att det skulle vara en stimulans för hemarbetande kvinnor att gå ut på arbetsmarknaden, om de får tillgodoräkna sig meriter för vård av barn eller annan anhörig vid ny eller återinträde på arbetsmarknaden. Detta är naturligtvis bara tomt prat utan täckning i verkligheten. Kvinnorna har ju under de senaste åren strömmat ut på arbetsmarknaden utan att ha fått tillgodoräkna sig några sådana meriter. och de flesta Kvinnor i statlig kommer inte heller att få göra det i fortsättningen heller. En utredning av det slag som diskuterats i utskottet gäller f. ö. enbart kvinnor i statlig tjänst. Av utredningen om kvinnor i statlig tjänst framgår också att det inte föreligger så stora skillnader i anställningstid mellan kvinnor och män att de skulle vara helt utslagsgivande vid tjänstetillsättning. Utredningen visar även att kvinnorna genomsnittligt inte har sämre utbildning än männen. Det kan knappast heller slås fast att det skulle vara ledighet i samband med vården av barn som medverkat till att kvinnorna har en sämre ställning I tjänstehänseende. Trots allt är det så att de flesta som föder barn i det här landet endast får ett enda barn, och det kan då icke vara avgörande för karriären, om kvinnorna varit borta från arbetslivet en kort tid. Tyvärr är det säkert mera av s.k. traditionellt tänkande som ligger bakom den sämre avancemangsmöjligheten, men vi tror att den trenden nu i och med antagandet av det föreliggande förslaget skall kunna brytas när det gäller den statliga sidan. Jag anser således att en förändring av meritvärderingen i den riktning som motionärer och utskottsmajoriteten tänkt sig knappast skulle innebära några väsentliga fördelar ur jämställdhetssynpunkt. Det gör i stället de övriga förslagen som har framlagts i propositionen. En utbyggnad av barntillsynen och annan service är också av mycket större vikt när det gäller möjligheterna på arbetsmarknaden för både män och kvinnor än en förändring av meritvärderingen. Om vi inte skall binda ytterligare ris åt kvinnors ryggar bör vi gå mycket försiktigt fram när det gäller meritvärderingen och inte huvudstupa dra in ovidkommande faktorer i sammanhanget. Jag har t.ex. i utskottet frågat vad en dataoperatör har för nytta av att räkna meriter för några års barnavård när samtidigt hela dataanläggningen har bytts ut när hon eller han kommer tillbaka till jobbet. Den anställde har kanske gjort en vinst när det gäller antalet tjänstår, men vad är det som kan åberopas beträffande skicklighet i det här sammanhanget? Jag anser således att den utredning som föreslås bör ske förutsättningslöst, såsom vi påpekat i det särskilda yttrandet. Med tanke på vad statsrådet yttrat i frågan är det också min förhoppning att direktiven kommer att gå i den riktningen.
Herr talman! Jag kan instämma i fru Hörnlunds uppfattning om att det är viktigt att bygga ut barntillsynen. Jag hoppas likaså att utredningen skall vara förutsättningslös. Men sedan är vi inte överens, och där kommer skillnaden fram mellan en liberal och en socialistisk syn på famil Jepolitik och familjelivet. Vi menar att varje person. man eller kvinna, skall ha rätt att ordna sitt liv annorlunda under vissa tider och vara hemma och ta hand om sitt barn om han eller hon tror att detta ger den största tryggheten för barnet. Vi vill alltså i största möjliga utsträckning försöka skapa valfrihet för föräldrarna. Vi är övertygade om att en förändring av meritvärderingen då skulle skapa ett bättre utgångsläge för såväl kvinnor som män vid ny eller återinträde i arbetslivet. Nog är det väl ganska skevt, fru Hörnlund, att om man tar hand om andras barn kan man ibland få räkna det som en merit, men detta får man inte göra om man tar hand om sitt eget barn. Det är ett exempel på hur felaktig den nuvarande meritvärderingen är.
Herr talman! Fru Hörnlund sade aut kvinnorna har strömmat ut på arbetsmarknaden utan någon meritvärdering. Ja, fru Hörnlund, men vilken är deras ställning på arbetsmarknaden? Det är ju den vi diskuterar här i dag, och det är den vi föreslår konkreta åtgärder för en förbättring av. Jag får också göra fru Hörnlund uppmärksam på att frågan om meritvärdering framförts i de lokala fackliga organisationernas yttranden i den nämnda utredningen. Det finns således ett fackligt önskemål att göra något åt saken och åstadkomma en meritvärdering som även tar hänsyn till vårdarbete i hemmet.
Herr talman! Till fru Frenkel. som talar om vård av andras barn, skulle jag vilja säga att om man har vårdat egna barn och skall arbeta inom barnavården är det ganska självklart att man får räkna det som en merit. Men om man t.ex. skall sköta en dataanläggning kan jag inte inse vad barnavård har för betydelse som merit i det sammanhanget. Fru Frenkels och min uppfattning om dessa frågor skiljer sig. Jag tror inte att män i någon större utsträckning skulle använda sig av möjligheten att stanna hemma och vårda barn och räkna meriter. Kvinnorna skulle däremot i allt högre grad komma att göra detta. Vi har sett hur det gick med frivilligheten vid föräldraförsäkringen. Det var faktiskt nödvändigt att ta litet styrmedel till hjälp för att hjälpa kvinnorna till en bättre ställning. och detta är vi tydligen inte överens om. Jag är verkligen intresserad av jämställdheten, med jag är inte lika säker på att de borgerliga kvinnorna — vare sig fru Frenkel eller fru af Ugglas — är detta i själ och hjärta. Då skulle de nog handla annorlunda i de här frågorna.
Herr talman! Fru Hörnlund säger att männen skulle säkert inte stanna hemma i större mängd. Nej, kanske inte till att börja med, men några Kvinnor i statlig Kvinnor i statlig ” 130 män skulle nog stanna hemma. Många bäckar små gör en stor å. och man kanske kan bryta en tradition på det sättet. Så tar fru Hörnlund det absolut yttersta exemplet data. Ja, det kan vara svårt, men vi har ju kommit överens om att det är många problem som skall lösas och att en utredning förutsättningslöst skall försöka se på alla dessa frågor och framlägga förslag till någon lösning av dem.
Herr talman! Jag hör att fru Frenkel nöjer sig med det lilla, men jag kanske vill ha en snabbare utveckling på detta område. Sedan tog jag en ytterlighet som exempel, säger fru Frenkel, nämligen arbete inom dataverksamheten. Ja, jag kan lika gärna ta hela kontorssidan, där ju den stora mängden av kvinnor finns. Situationen blir precis densamma. Ingen kan utföra ett ordentligt jobb i en modern kontorsorganisation bara därför att man några år har idkat barntillsyn. Det är ju det frågan gäller.

Herr talman! Jag kan trösta både herr talmannen och riksdagskamraterna med att jag inte har begärt ordet för att dra i gång en ny replikväxling i den här intressanta debatten. Jag har begärt ordet enbart för att göra en komplettering. Fru Astrid Kristensson sade i ett anförande här för en stund sedan att det är problem för personalen på de områden där riksdagen själv är arbetsgivare. Jag tror att det skulle vara fel att den här debatten avslutades utan att detta kompletterades med att också utskottet för sin del har diskuterat och uppmärksammat det problemet. Utskottet känner väl till det, och det tror jag att alla riksdagens ledamöter gör. Jag skulle vilja be riksdagskamraterna att slå upp s. 16 i det betänkande som vi nu behandlar. I det sista stycket före hemställan säger ett enigt riksdagsutskott som resultat av att vi har diskuterat detta problem: Det var den kompletteringen jag ville göra — att peka på detta enhälliga utskottsuttalande. den det ej vill röstar nej. Kvinnor i statlig den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Det föreligger ett i stort sett enigt betänkande från skatteutskottet. Men på en punkt, nämligen i fråga om handikappades skattebefrielse för invalidbil, har herr Nilsson i Trobro och jag reserverat OSS. Vi är helt överens med utskottet att ett system med färdtjänst under alla förhållanden måste finnas för den stora grupp av handikappade som inte har möjlighet att köra egen bil. Men strävan efter normalisering —- att den handikappade skall få leva ett så normalt liv som möjligt — har medfört att förvärvsarbetande eller studerande rörelsehindrade som behöver bil får anskaffningsbidrag genom arbetsmarknadsstyrelsen. De får då också befrielse från såväl accis som den årliga fordonsskatten. Dessutom erhåller de ett årligt bidrag som motsvarar restitutionen av bensinskatten på 700 liter bensin. Dessa förmåner tillkommer emellertid inte de rörelsehindrade som har sin dagliga gärning förlagd till det egna hemmet. Deras möjligheter till stöd begränsas till det s.k. mopedbidraget på 4 800 kr.. som de kan använda för inköp av en invalidbil. Också här kan tillgången till en invalidbil vara en absolut förutsättning för att den rörelsehindrade så normalt som möjligt skall kunna utföra dagliga sysslor, göra inköp, osv. Många av dessa rörelsehindrade kan vara relativt unga. Det kan t.ex. vara husmödrar som invalidiserats genom trafikolycka eller på annat sätt. Socialförsäkringsutskottet har i sitt betänkande 1975/76:36 förutsatt att frågan, om invalidbil skall betraktas som tekniskt hjälpmedel. skall prövas i positiv anda i samband med utvärderingen av försöksverksamheten med färdtjänst. Skatteutskottet uttalar nu att om denna prövning skulle leda till en bidragsgivning som motsvarar vad studerande eller yrkesverksamma handikappade kan erhålla. bör i överensstämmelse med gällande principer också skattebefrielsen på motsvarande sätt utvidgas. Utskottet förutsätter också att möjligheterna att ersätta skattebefrielsen med bidrag tas upp till förnyad prövning i sådant sammanhang. Men, herr talman, försöken med kommunal färdtjänst - som alltså skulle avvaktas — skall pågå t.o.m. 1977, och först därefter kan alltså en utvärdering ske. Det betyder att ingenting kommer att hända förrän allra tidigast i slutet av 1978 för att underlätta det för den rörelsehindrade som behöver invalidbil för annat ändamål än förvärvsarbete eller studier. Vi menar därför att det vore angeläget att regeringen kom med förslag Jag ber att få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Utskottet har uttalat sig mycket positivt om en förnyad prövning av gällande regler men då i första hand genom vidgade möjligheter att erhålla bidrag. I ett särskilt yttrande från centerns ledamöter har vi ytterligare understrukit detta. Samtidigt har vi poängterat betydelsen av en fortsatt utbyggnad av den kommunala färdtjänsten. Avsikten är ju att denna skall stå alla rörelsehindrade till buds och detta till en relativt låg avgift - i många fall kanske helt utan avgift. - I många kommuner, jag tror i de allra flesta, fungerar färdtjänsten ganska bra i dag och den kommer säkerligen att ytterligare byggas ut under de närmaste åren. Men som framhålls såväl i utskottsbetänkandet som i det särskilda yttrandet kan det finnas anledning att ompröva bestämmelserna om bidragsgivningen. Möjligheterna bör prövas att utvidga denna typ av bidrag så att även andra än förvärvsarbetande och studerande skall kunna få bidrag för anskaffande av bil. Enligt min uppfattning bör man hålla fast vid nuvarande bidragsformer, eventuellt utvidga dessa, men inte införa nya regler som ytterligare skulle komplicera ställningstagandet både för den enskilde och för den beslutande myndigheten. Vi är positiva till ett utvidgat stöd för handikappade och rörelsehindrade, men låt oss ge dem detta genom att vidga bestämmelserna så att flera kan få del av det nuvarande stödet. I ett annat särskilt yttrande berörs frågan om restitution av bensinskatten på fordon som används i produktionen och inte som transportmedel i vanlig mening. I en motion har begärts att restitution också skall medges för bensin som har använts för snöskotrar i skogsbruket.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

Det föreslås i propositionen utvidgad skauefrihet för räddningstjänstens fordon och slopad skyldighet att medföra kvitto på fordonsskatt vid färd med fordonet. Jag kan nämna att här endast en motion har väckts. Där tar man upp den fråga som behandlas vid propositionen. Motionären begär att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag innebärande att fordon inrättade för brandväsende och räddningstjänst befrias från skatteplikt. Enligt detta vill motionären ha klarare bestämmelser för skattebefrielse av brandväsendets fordon och en utvidgad rätt till skattebefrielse för räddningstjänstens fordon i övrigt. I propositionen sägs följande: ”Brandfordon som är försedda med fast specialutrustning är f. n. undantagna från skatteplikt.” Vi vet också att genom brandlagen har kommunerna ålagts att svara för annan räddningstjänst än brandbekämpning, t.ex. skada som uppstår vid oljeutflöde eller översvämning. Frågan om skattebefrielse för brandfordon avgörs i regel vid registreringsbesiktningen. Då fordonet klassificerats som brandfordon blir det undantaget från skatteplikt. Det sägs också i propositionen att det kan vara befogat att även andra räddningsfordon än brandfordon kan undantas från skatteplikt. Detta bör i första hand gälla alla specialutrustade räddningsfordon. Enligt propositionen innebär detta att alla sådana fordon med en skattevikt över 3 000 kg som uteslutande eller så gott som utceslutande används vid räddningstjänst kan befrias från skatteplikt. Jag vill ha nämnt detta eftersom motionens önskemål —- enligt skrivningen i propositionen — blivit tillgodosedda. Vi är också cniga i skatteutskottet att tillstyrka propositionens förslag. Jag yrkar bifall till detta förslag i dess helhet. Herr Börjesson i Falköping har i motionen 1975/76:344 hemställt att riksdagen beslutar att rätten till befrielse från bilskatt för handikappad skall omfatta alla gravt rörelsehindrade och inte vara begränsad till dem som förvärvsarbetar eller studerar. Utskottet anser att motionen har behandlats mycket välvilligt. Jag kan också nämna att liknande motioner tidigare har behandlats i riksdagen.

Detta nämndes också här av fru Troedsson. | Utskottet anser att det är angeläget att på bästa sätt underlätta de handikappades transportbehov, men utskottets majoritet är tveksam om skattebefrielse är den bästa metoden för att tillgodose detta önskemål. Vi menar, i likhet med reservanterna, att det är mycket angeläget att den här frågan löses, men på ett annat sätt. När den här frågan tidigare behandlats så har skatteutskottet anslutit sig till handikapputredningens förslag att skattebefrielse borde ersättas med direkta bidrag i de fall bil är erforderlig för transportbehov. Den kommunalekonomiska utredningen har bearbetat detta förslag och funnit att de handikappades transportbehov bäst kan tillgodoses genom en utbyggd kommunal färdtjänst. Staten skall således bidra med 35 ”ä av kommunernas kostnader härför men de arbetande eller studerande rörelsehindrade som behöver bil i likhet med tidigare skall få anskaffningsbidrag genom arbetsmarknadsstyrelsen och åtnjuta skattebefrielse. Riksdagen har i huvudsak godkänt detta förslag, vilket bl.a. innebär att försök med kommunal färdtjänst skall pågå t.o.m. 1977. Vi har i utskottets betänkande sagt att frågan är komplicerad på grund av att det förekommer många olika former av handikapp. Man måste på något sätt ordna färdtjänst för de grupper av handikappade som inte själva kan köra bil. Motionärens yrkande kommer därför främst att avse de rörelsehindrade med körkort som inte arbetar eller studerar utanför hemmet eller som åtnjuter pension och som anser att en egen bil skulle tillgodose deras transportbehov bättre än färdtjänsten. I dessa fall anser utskottet inte att den primära frågan är om skattebefrielse skall medges. utan om samhället skall ge dessa handikappade särskilt anskaffningsbidrag för bilen. Det system vi har i dag bygger på en samordning mellan bidrag och skattebefrielse. När det gäller bidrag är det inte skatteutskottets sak att ta ställning. Socialförsäkringsutskottet har under innevarande riksmöte behandlat motioner om möjligheten att få personbil betraktad som ett sådant tekniskt hjälpmedel för handikappade som landstingen med stöd av statsbidrag bekostar. Utskottet har därvid förutsatt att dessa förslag bör prövas i positiv anda i samband med utvärderingen av försöksverksamheten med färdtjänst. Skatteutskottet säger att om denna prövning leder till en bidragsgivning som motsvarar vad studerande och yrkesverksamma handikappade nu kan erhålla bör i överensstämmelse med gällande principer också skattebefrielsen på motsvarande sätt utvidgas. Utskottet förutsätter att möjligheterna att ersätta skattebefrielsen med bidrag således tas upp till förnyad prövning. Jag kan meddela att DHR arbetat mycket hår 140 med denna fråga. Då nu försök med kommunal färdtjänst skall pågå t.o.m. 1977 och frågan varit aktuell under 1975 och 1976 får motionären och reservanterna ge sig till tåls och invänta förslagen. Jag yrkar därför bifall till utskottets förslag. Ni kanske såg i tidningen att Stockholms län nyligen tagit upp frågan om färdtjänst för handikappade. Man föreslår 72 resor per år för varje person som är berättigad till färdtjänst. Färdtjänsten för handikappade ordnas nu på olika sätt i olika kommuner. Det finns kommuner där handikappade får åka obegränsat för 20 "0 av biljettkostnaden. Denna fråga är naturligtvis också en kostnadsfråga. Jag kan också nämna att enligt en tidningsartikel planeras en särskild riksfärdtjänst där landets alla kommuner skall samarbeta när det gäller de långa resorna med färdtjänst. Jag vet inte om vi skall ta upp någon större diskussion när det gäller skotrarna. Jag kan bara säga några ord — herr Josefson var inne även på den frågan — och det finns faktiskt ett särskilt yttrande. I motionen 1975/76:534 yrkar herr Nilsson i Tvärålund att individuell restitution av skatt på bensin må medgivas för skoter som används i skogsbruk. Det är på det sättet att bensinskatten faktiskt är specialdestinerad till underhåll och utbyggnad av vägarna. Det uppkommer särskilda problem i fråga om skatten på den bensin som används för andra ändamål. Då denna bensinförbrukning har stor ekonomisk betydelse har vissa former av individuell eller kollektiv skatterestitution medgivits. Jag kan meddela att fisket, trädgårds och rennäringen får kollektiv återbäring, och individuell återbäring ges för bensindrivna traktorer och skördetröskor och även för motorsågar. Då det gäller yrkandet angående snöskoter framhåller motionären att snöskoterns användning inom jord och skogsbruket i Norrlands inland och fjällbygder har ökat. Och den har visat sig vara mycket effektiv. Men om man skall få restitution fordras även att man någorlunda tillförlitligt skall kunna beräkna förbrukningens storlek, att förbrukningen sker i samband med vrkesverksamhet och att den erlagda skatten är av ekonomisk betydelse för yrkesutövaren. Skatteutskottet menar att restitutionssystemet är en konsekvens av vägtrafikbeskattningen och att det kan leda till administrativa svårigheter och även orättvisor. Utskottet är därför inte berett att utan mycket starka skäl föreslå utvidgning av antalet restitutionsberättigade. Man har också i utskottet nämnt att snöskotern i regel används för fritidsverksamhet, men även för andra transporter. Det är i ganska liten omfattning som den används inom skogsbruket för virkestransporter. Vi har frågat skogsbolagen, och de siger att de använder den vid planering av större avverkningar. De enskilda skogsägarna anlitar i regel Skogsägareföreningen eller Lastbilscentralen för virkeskörning. Och har man jordbruk brukar man i regel använda jordbrukstraktorn. Ett virkestransportfordon bör, om man skall ha någon användning för det, vara utrustat med lyftkran. Det har väl heller inte varit meningen att skotern skulle användas för de här tunga transporterna. Det skulle beträffande snöskotern uppstå svårigheter att få en tillförlitlig beräkning av bensinförbrukningen då den även används som transportmedel inom många andra områden. Eftersom det inte har ställts något egentligt yrkande på denna punkt är det lätt för mig att i alla delar yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Wikner säger att vi skall avvakta försöksverksamheten med den kommunala färdtjänsten. Eftersom jag själv sysslar en hel del med just den kommunala färdtjänsten är jag väl medveten om de mycket stora fördelar som den kommunala färdtjänsten kan erbjuda. Men jag är också medveten om begränsningarna. Då tänker jag inte bara på den begränsning som ligger i att de handikappade i de allra flesta kommuner får möjlighet till högst en å två resor per vecka utöver de s.k. arbetsresorna. Jag tänker kanske framför allt på vad det skulle betyda i självkänsla och ökad rörelsefrihet för inte minst de handikappade husmödrarna om de för egen hand kunde ta sig till butikerna, till barnens skola, till läkarbesök osv. utan att behöva anlita färdtjänsten för varje förflyttning. Nu är det en ganska dyrbar historia att ha ett invalidfordon. Och som jag sade får dessa hemarbetande husmödrar bara det s.k. mopedbidraget "vid inköp av en sådan här bil, alltså ett bidrag på 4800 kr. Jag tror all det i väldigt många sådana här fall kunde betyda ganska mycket om de också kunde befrias från skyldigheten att erlägga accis vid inköpet, om de årligen kunde slippa betala fordonsskatt och få det bidrag som utgår i form av restitution för ett visst antal liter bensin. Vi menar att det skulle vara värdefullt att i samband med utvärderingen av färdtjänsten — som alltså skall ske 1978 — också kunna utvärdera en vidgad rätt till skattebefrielse för de rörelsehindrade som arbetar i det egna hemmet. Vår grundinställning är f. ö. att även hemarbetet skall räknas som ett arbete.
Herr talman! Jag tycker att det är onödigt att vi diskuterar den här frågan längre. I sak är vi i alla fall överens. Det gäller bara att invänta tidpunkten då det här färdtjänstförslaget kan genomföras. Nu säger fru Troedsson att det skulle dra ut på tiden ända till 1978. Detta är en så pass viktig sak, så jag tror inte att det i stort skulle inverka på den här färdtjänsten. Sedan vill jag också hänvisa till den debatt vi hade i onsdags om socialförsäkringsutskottets betänkande nr 36, där även de handikappades färdtjänst behandlades. Samma uppfattning råder då det gäller skatteutskottets förslag. Därför finns det ingen anledning att vi nu fattar ett annat beslut än vi gjorde i onsdags.
Herr talman! Herr Wikner säger att det inte betyder något att vänta i två år på utvärderingen av försöksverksamheten med kommunal, färdtjänst för den här gruppen, framför allt hemarbetande handikappade husmödrar, som jag har talat om. Men jag vill bestämt påstå att det kan bli två mycket långa år för den här ganska isolerade och bundna gruppen. Sedan vill jag om igen säga till herr Wikner att det skulle vara ganska värdefullt att i samband med utvärderingen av den kommunala färdtjänsten också få utvärdera en verksamhet med vidgad rätt till skattebefrielse för den här gruppen handikappade.
Herr talman! Att vänta med beslut i detta fall betyder kanske inte så mycket. Det bör vara riktigt att invänta ett bättre underlag för att kunna fatta beslut i frågan. Det är så vi brukar gå till väga här i riksdagen när utredningar pågår som undersöker möjligheterna att ordna saker och ting så bra som möjligt.

Herr talman! I detta betänkande behandlas några motioner om utomlänssjukvård. Den enskilde har möjlighet att få sådan vård genom det utomlänsavtal som har träffats mellan Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundets sjukvårdsdelegation. Men detta avtal innehåller vissa undantag. Gravida kvinnor t.ex. omfattas inte av avtalet under de tre sista veckorna före beräknad förlossning. Detta förhållande anser en motionär vara oriktigt, men utskottets majoritet har förvånansvärt nog inte delat denna uppfattning utan gått emot motionsförslaget. Utskottsmajoriteten säger i sin skrivelse att ”förlossningsvården tillhör en vårdsektor, där bl.a. omfattande organisatorisk planering erfordras. Det är därför förståeligt att huvudmännen ansett en viss restriktivitet vara nödvändig vid avgränsningen av de förlossningsfall, som skall omfattas av utomlänsavtalet.” Det där låter mycket bestickande. Men om även de här förlossningsfallen skulle omfattas av utomlänsavtalet kan det inte bli några mängder av fall — endast några enstaka. Problemen är aktuella framför allt för de människor som bor i närheten av en länsgräns och kanske har sina anhöriga på andra sidan den länsgränsen. De gravida kvinnorna uppfattar i många fall de här bestämmelserna som reseförbud under de sista veckorna före förlossningen. De törs inte ens åka över länsgränsen och hälsa på sina anhöriga, eftersom de då riskerar att få betala en hel det av de här kostnaderna själva. Vi reservanter har tyckt att man bör titta på dessa bestämmelser. Reservationen går ut på att riksdagen skall begära att regeringen hos sjukvårdshuvudmännen väcker frågan om slopande av 21-dagarsvillkoret i utomlänsavtalet beträffande förtidsbörd utanför eget sjukvårdsområde. Jag tycker att det är en rimlig begäran. Vi har inte något krav på att regeln omedelbart skall slopas utan reservationen innebär en uppmaning att man skall ta upp förhandlingar om den här frågan. Det är rimligt att man gör det. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1.

Skyldigheten att bereda sjukvård finns reglerad i sjukvårdslagen. I sina huvuddrag innebär lagen att sjukvårdshuvudmannen är skyldig att svara för sjukvården för dem som är bosatta inom landstingsområdet eller den kommuns område som inte tillhör något landstingsområde. Denna skyldighet för sjukvårdshuvudmannen gäller även de personer som tillfälligt vistas inom området om behov av omedelbar vård föreligger. Beslutet huruvida så är fallet fattas av den läkare som föreskriver vården eller behandlingen. Det finns då ett clearingsystem mellan sjukvårdshuvudmännen, det s.k. utomlänsavtalet, som innebär att om en vårdsökande skriven i ett främmande län behöver vård måste denne endast betala samma avgift som på något av hemortens sjukhus, dvs. 20 kr. per dag. Skillnaden mellan självkostnaden för en vårdplats och de 20 kr. patienten betalar ersätts sedan av sjukvårdshuvudmannen i det område där patienten är skriven. Avtalet har tillkommit för att hastigt insjuknande på främmande ort inte skall bli orimligt dyrt för den sjuke. Självkostnaden för sjukvårdsplatser går på vissa avdelningar upp till över 1 000 kr. per dag. Granskar man tillämpningen av de här bestämmelserna kan man konstatera att det ligger en viss generositet i dem — och de tolkas i de flesta fall till den sjukes förmån. Det finns dock ett undantag — det som herr Åkerlind berörde. Då det gäller förlossningsvården är man mycket mer restriktiv. Eftersom tiden för en nedkomst kan beräknas med viss säkerhet vid normala förlossningar anses det att kvinnan skall hålla sig hemma när det stora ögonblicket nalkas. Man godtar inte skälet att kvinnan 1. ex. är ute och reser eller är på besök hos släktingar eller vänner. En förlossning vid annat sjukhus än hemortens godkänns endast om förlossningen sker minst 21 dagar före beräknad tidpunkt eller om starka sociala eller humanitära skäl föreligger för kvinnan att vistas utanför hemorten. Bedömningen av de sociala och humanitära skälen är mycket restriktiv. Om en ung flicka, förstföderska, kanske ensamstående, vill tillbringa sista tiden av havandeskapet hos föräldrarna i sitt ursprungliga hem, så godkänns detta inte som skäl för förlossningsvård i annat sjuk vårdsområde än där hon är skriven. Behovet av de råd och den trygghet som den äldre generationen kan ge betraktas inte som tillräckligt starka skäl. Det finns också en annan trygghetsaspekt att lägga på denna fråga. En kvinna har kanske en läkare på sin tidigare hemort, som har skött henne för någon åkomma som kan medföra komplikationer vid den väntade förlossningen, och då känner hon det tryggt att få anlita den läkaren vid den kommande förlossningen. Eller hon har haft en svår förlossning i en tidigare barnsbörd och vill därför kontrolleras och förlösas av den Samarbete mellan sjukvårdspersonal som känner hennes medicinska tillstånd och situation I Övrigt. Herr talman! Jag tycker att detta ärende väl ansluter till den debatt som vi haft tidigare i dag och som handlat om jämställdhet mellan kvinnor och min. Jag dristar mig att påstå, att om vi karlar kunde drabbas av ett havandeskap, hade inte dessa restriktioner för förlossningsvård utom det egna sjukvårdsområdet funnits. Men bestämmelserna gällande kvinnans situation i en ödesbestämd roll är som vanligt skrivna av män med tydlig brist på känsla och fantasi. - Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen I vid utskottets betänkande. Jag vill också påpeka att det är en mycket mjuk skrivning i denna. Det andra ärendet 1 detta betänkande gäller sjukvårdens regionindelning i Sverige. Specialiseringen inom kroppssjukvården har gjort att man försöker att koncentrera de mera avancerade och kostnadskrävande specialiteterna till vissa sjukhus och låter dessa betjäna flera sjukvårdsområden. Riktlinjerna för denna regionsjukvård har varit föremål för beslut i riksdagen 1960 och 1969. Dessa riktlinjer innebär att riket indelas i sju sjukvårdsregioner, varav den nordligaste är Umeåregionen. Umeåregionens område, som omfattar Norrbotten, Visterbotten och landskapet Ångermanland, blev alldeles för litet för att man skall få tillräckligt underlag för de resurser som behövs och för att man skall kunna bedriva sjukvården med en vettig ekonomi. I detta sammanhang skall också påpekas att Umeå regionsjukhus är universitetssjukhus och att ett större underlag behövs för den forskning och undervisning som bedrivs där. Påståendet att Umeåregionen har ett för litet underlag är inte något som jag eller någon annan Umeåsupporter hittat på. Det står inskrivet i riktlinjerna för regionsjukvården att varje sjukvårdsregion bör ha ett befolkningsunderliag på minst I miljon människor, och med den nuvarande indelningen har Umeåregionen endast 680 000 människor. De områden som ligger närmast till för att överföras till Umeå är Medelpad i Västernorrlands län och Jämtland. Från Västernorrlands läns landsting finns ett önskemål att få överföra Medelpad till Umeåregionen, varigenom man uppnår enhetlighet med landstingsområdet, medan Jämtland står öppet för underhandlingar. Det som i så fall närmast behöver förbättras för jämtlänningarna är kommunikationerna till Umeå. Herr talman! Jag vill understryka det ansvar som riksdagen har för att Umeå universitet kan fungera likvärdigt med andra universitet i landet. och detta är en fråga som hör ihop med deua ansvar. Själv har Jag varit med i underhandlingar i detta ärende sedan 1967. men vi står fortfarande på samma punkt som vi gjorde då. BI. a. har det pekats på alt tidigare riksdagsbeslut lägger hinder i vägen för en överenskommelse mellan sjukvårdshuvudmännen. Herr talman! Jag anser att riksdagen nu skall göra ett uttalande i enlighet med vad som föreslås i reservationen 2 och yrkar därför bifall till denna.

Nr 129 Herr talman! Eftersom jag inte är förhandsanmild till talarlistan skall Tisdagen den jag fatta mig mycket kort. 18 maj 1976 I motionen 311 till årets riksmöte har vi yrkat att den av socialministern = tillsatta utredningen om en helt ny lagstiftning för hälso och sjukvården — Samarbete mellan skall ges i uppdrag att pröva de frågor som vi aktualiserat i motionen = sjukvårdshuvudangående samarbete mellan sjukvårdshuvudmännen. männen, Mm.m. Tyvärr har socialutskottet inte haft någon större förståelse för de problem som vi här pekat på i motionen, problem som kan bli betydande för svensk befolkning i gränsområdena mellan två landstingsområden då man av olika anledningar inte kan komma överens om ctt vårdavtal på frivillig basis. Som regel förekommer det att sådana avtal träffas om ett frivilligt samarbete vid sidan av det s.k. utomlänsavtalet. Sådant samarbete mellan olika landstingskommuner ger oftast befolkningen i gränsområdena rätt till såväl sluten som öppen vård i grannlandstinget då detta kan anses praktiskt, bl.a. på grund av långa avstånd till inrältningar inom den egna landstingskommunen. Detta samarbete bygger alltså på frivillighetens grund, och det fungerar i de flesta fall utmärkt. Enligt vår mening är det från trygghetssynpunkt av utomordentligt stor betydelse för medborgarna att vara tillförsäkrade vård på närmaste sjukhus oavsett om det råkar ligga en landstingsgräns emellan. Man kan vidare anföra att det inte minst samhällsekonomiskt kan anses starkt motiverat med ett sådant samarbete, särskilt med hänsyn till förkortade reseavstånd och därmed intjänad tid, osv. Tyvärr har det ibland förekommit att man inte har lyckats träffa avtal om sådant samarbete mellan huvudmännen trots att detta är både motiverat och nödvändigt. Av den anledningen har vi velat få en prövning av frågan om det inte borde vara möjligt för tillsynsmyndigheten eller regeringen att förordna om att samarbete skall äga rum i sådana fall. Utskottet säger i sin motivering till avslag på vår motion följande: ”Enligt utskottets mening är det av stor vikt att det finns en omfattande kommunal självstyrelse på området. Samarbetet mellan huvudmiinnen bör därför bygga på frivilliga överenskommelser mellan dessa. Med hänsyn härtill och då, såvitt utskottet kan bedöma, den nuvarande avgränsningen av huvudmännens vårdskyldighet inte lett till nackdelar som påkallar något riksdagens initiativ, bör motionen 1975/76:311 avslås.” Nu är det tyvärr så, herr talman, att det faktiskt har lett till nackdelar att det inte finns några fasta bestämmelser då det gäller samarbete mellan sjukvårdshuvudmän I dessa avseenden. Då det gäller den kommunala självstyrelsen säger vi i motionen även att en sådan ordning visserligen skulle kunna ses som ett intrång i den kommunala självbestämmanderätten, men att vi för vår def anser att medborgarnas intresse och säkerhet måste gå före hänsynen till den kommunala självbestämmanderätten och ta över rent formella synpunkter som kan ligga till grund för en huvudmans vägran att påta sig ökat vårdansvar i de här sammanhangen. Enligt vår bestämda mening bör en geografisk gräns icke 147 Samarbete mellan få utgöra hinder för den enskilda människans trygghet och säkerhet i avseende på en god sjukvård. Det enda vi har begärt i motionen är ju att den tillsatta utredningen skall få i uppdrag att belysa de här problemen. Vi tycker det är ett rimligt krav och att socialutskottet borde ha kunnat tillmötesgå vårt krav i det avseendet. Jag yrkar, herr talman, följaktligen bifall till motionen 1975/76:311.

Herr talman! I ett par motioner har frågan tagits upp om samarbetet mellan sjuk vårdshuvudmännen, dvs. landstingen, och de tre största kommunerna i fandet. Utskottet har inte funnit anledning att föreslå någonting annat än avslag på dessa motioner. Det utomlänsavtal som finns mellan landstingen och de stora kommunerna fungerar enligt vår uppfattning bra. Vi anser att det samarbete som bedrivs mellan sjukvårdshuvudmännen skötts på ett sådant sätt att det inte ger anledning för riksdagen att göra något speciellt uttalande i den här frågan. Vårdansvaret för de sjuka åvilar landstinget i det län där vederbörande är mantalsskriven. Insjuknar patient i ett annat län gäller det s.k. utomlänsavtalet, dvs. hemlandstinget betalar merkostnader för vården och patienten behöver inte betala något extra om han vårdas på ett annat landstings inrättning. När det gäller patienter som bor i ett visst län men har närmare till eu sjukhus i ett annat län och det skulle visa sig ytterst farofyllt att förflytta en patient en längre väg med hänsyn till vederbörandes situation är det klart att en läkare enligt sin instruktion inte får avvisa en patient från ett annat landsting. I fråga om den allmänna vården av en befolkning som bor i ett gränsområde mellan två eller flera landsting kan avtal träffas mellan landstingen. Om ett sådant avtal skall komma till stånd beror självklart på sjukvårdssituationen i det län som skulle vara mottagare av patienter från grannlänen. Det är det som måste vara avgörande för om ett avtal med annat läns landsting skall träffas. Utskottet finner för sin del att den nuvarande ordningen fungerat tillfredsställande. Någon anledning för staten att lägga sig i förhållandena mellan landstingen kan utskottet inte finna är för handen. Den kommunala självstyrelsen måste självfallet gälla ett sådant här område. Därför avstyrker vi motionen från Skaraborgs läns riksdagsmän. När det gäller motionen om förlossningsvård och den reservation som den har föranlett vill jag bara säga att utskottet anser att förlossningsvården är en vårdsektor som behöver en omfattande organisatorisk planering. Det är självklart att sjuk vårdshuvudmännen inte gärna vill ändra den nuvarande principen om att en kvinna skall föda barn inom sitt eget landstingsområde. Här är en viss restriktivitet vid användandet av utomlänsavtalet nödvändig. Reservationen talar om en generös tillämpning av sjuk vårdsavtalet och om att kvinnans skäl för att inte vilja ha förlossning inom det egna området bör godtas om skälen är rimliga. Det är en vag skrivning utan några som helst förpliktelser. Herr Åkerlind hade en egendomlig fundering. Han sade att en kvinna som väntar barn kanske har svårt att hälsa på sina anhöriga i ett annat län. Men då får väl de anhöriga resa och hälsa på kvinnan. Det ger ju samma möjligheter till kontakt, om nu det är det väsentliga i sammanhaneget. Herr Ångström var också inne på den här reservationen och sade att det kan kännas tryggt om en kvinna får åka till anhöriga som bor i ett annat län än där hon skall föda sitt barn. Jag bestrider inte att det kan vara på det sättet. Men vi har att avgöra om de normala reglerna för sjukvården skall följas eller om andra regler, som omedelbart får konsekvenser i sjukvårdsplaneringen, skall tillämpas. Herr Ångströms funderingar om hur det blivit om kvinnorna skrivit sjukvårdslagen eller någonting liknande får stå för herr Ångströms vidkommande. Jag tänker inte lägga mig i de funderingarna. Reservationen om ändrad sjukvårdsregionindelning har utskottet också avvisat. Herr Ångström säger att Umeå universitets framtid — om jag fattade honom rätt — skulle hänga på en ändrad sjukvårdsregionindelning. Det är nog att ta i, herr Ångström.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

i sitt inlägg här som utskottsordförande och försvarare av utskottsbetänkandet, nämligen att allting fungerar bra som det är. Det är ju ett argument som ofta går igen i en debatt av den här karaktären, där man saknar vilja att åstadkomma en ändring till det bättre. Herr Åkerlind och jag har då det gäller förlossningsvården pekat på att det finns sociala, medicinska och mänskliga skäl för att få en ändring till stånd, så att en barnaföderska skall ha större rätt än tidigare att föda barn på ett sjukhus och i en miljö där hon känner större trygghet. Jag tycker att det är ett starkt skäl och att det skulle ha varit vägledande för utskottets behandling av frågan. Herr Jansson har pekat på att geografiska skillnader kan ligga hindrande i vägen så att den enskilda människan kommer i kläm då det gäller att få vård på nära håll och under för samhället bättre ekonomiska betingelser än som nu är fallet. I mitt arbete i en försäkringskassa har Samarbete mellan jag själv haft tillfälle att konstatera att detta ofta inträffar. Sedan spetsade utskottets ordförande till mitt inlägg beträffande utökningen av Umeå sjukvårdsregion. Jag sade aldrig att Umeå universitets framtid hängde på den här frågan. Jag pekade på att det var för litet underlag för att en forskning, jämställd med vad som förekommer vid andra universitet, skall kunna bedrivas här. Det var för litet material för att forskningen och undervisningen skulle bli till alla delar jämställd. Det är vissa nyansskillnader mellan detta påpekande och påståendet att Umeå universitets framtid hänger på denna fråga. Jag har själv varit med i förhandlingar, som jag sade i mitt tidigare inlägg, ända sedan 1967. Det ena skälet efter det andra har anförts för att man inte har vidtagit den här ändringen. Ett av skälen har varit en hänvisning till riksdagens tidigare beslut — både 1960 och 1969. Det var det skälet som reservanten och jag själv ansåg borde undanröjas.

Herr talman! Nu känner jag mycket väl till de bestämmelser som herr Karlsson i Huskvarna här redovisade beträffande sjukvårdslagen. Att varje sjukvårdshuvudman har ett sjukvårdsansvar inom det egna landstingsområdet är helt klart. Men samtidigt bör man vara så flexibel när det gäller gränsområdena till andra landsting att man kan ta på sig ett vårdansvar för de människor som bor intill en länsgräns och som på så sätt kan få sin sjukvård på närmare håll än om de skulle söka sig till det egna landstingsområdets närmaste sjukhus. Det är detta samarbete som 1 regel fungerar väldigt bra i landet. Sedan säger herr Göran Karlsson i Huskvarna att om det skall bli ett avtal mellan två landstingsområden så måste det naturligtvis bedömas efter vårdsituationen i det landstingsområde som skall ta emot vederbörande patienter. Ja, naturligtvis. Men det beror också på vilken god vilja man har att fullfölja sådana här tankegångar. Finns det en god vilja att hjälpas åt över landstingsgränserna, så är jag övertygad om att det också går att skaka fram de vårdresurser som behövs för att klara sådana uppgifter. Nu återkommer herr Göran Karlsson i Huskvarna till detta med den kommunala självbestämmanderätten, som han anser vara så viktig att man inte skall tumma på den i detta sammanhang. Får jag ställa en fråga till herr Göran Karlsson. som ordförande i socialutskottet: Vilket är viktigast — att till varje pris hålla fast vid den kommunala självstyrelsen eller att tänka på vårdsituationen för de människor som bor nära gränsen mellan två landstingsområden?

Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade att utomlänsavtalen fungerar bra. Ja, det gör de alldeles säkert. Men vad vi har påpekat här beträffande förlossningsvården är att där gäller inte utomlänsavtalen för de tre sista veckorna före beräknad förlossning. Göran Karlsson ansåg att jag hade egendomliga funderingar om att kvinnor som väntar barn skulle vilja åka och hälsa på anhöriga i annat län, och sedan sade han någonting som gör att man undrar om man hörde rätt. Socialutskottets ordförande säger att de anhöriga kan väl åka och hälsa på de gravida kvinnorna i stället. Men det kan ju vara så att de anhöriga — åldriga föräldrar kanske i en del fall — inte orkar åka själva, utan vill och behöver ha besök av sina barn. Sådana situationer kan också föreligga. Just därför tycker jag att det är ett utomordentligt svagt argument för att inte gå med på vårt förslag som herr Karlsson kom med. Det var verkligen ett negativt ställningstagande.

Herr talman! Nej, herr Åkerlind, det var inte huvudargumentet mot reservationen att någon anhörig skulle kunna hälsa på den gravida kvinnan. Jag bara vände på herr Åkerlinds resonemang om att kvinnan inte skulle kunna åka och hälsa på de anhöriga därför att hon väntade barn. Det är väl inte egendomligare, herr Åkerlind, att någon anhörig kan åka till kvinnan. Det var bara det jag ville använda som argument. Huvudargumentet är självfallet att sjukvårdsplaneringen måste vara avgörande, och det är ställningstaganden som mer hör hemma inom landstingen än i riksdagen. Det gäller både herr Åkerlind och herr Ångström, att här talar ni för reservationer i riksdagen, medan det rimligaste vore att era egna landsting motionerade om de här ändringsförstlagen till Landstingsförbundets kongress. Det är bättre att de behandlas där än alt riksdagen skall sätta sig till doms över landstingen och tala om hur de skall göra. Då har man inte satt den kommunala självstyrelsen åt sidan, utan då är det landstingens eget organ som skall fatta besluten. Vänd er dit — det vill jag rekommendera som den riktiga vägen. Och så var det Paul Jansson. Man skall vara flexibel, man skall ta vårdansvar, man skall ha god vilja om ett landsting skall överta patienter från ett annat läns landsting. Men det är ju, herr Jansson, ändå det cgna landstinget som har vårdansvaret. Man kan väl inte kasta det över på ett landsting som ligger vid sidan om och som har nog med vårdansvaret för sina egna patienter. Eller skall man exempelvis låta mellan 8 000 och 10 000 sjukvårdsplatser ett år tas upp av patienter från ett annat landsting? Då blir det ju så att de som bor i det egna länet kommer i andra hand och man får favorisera dem som kommer från annat håll. Så kan man inte handla. Det är inte fråga om god vilja, utan det är helt enkelt landstingets sjukvårdsresurser som är avgörande för om man kan ta emot fler patienter eller inte och för om man skall träffa avtal eller inte. Detta har ingenting med god vilja att göra. Det har Samarbete mellan med den saken att göra att landstinget i första hand har skyldighet att sköta sina egna patienter. Har man sedan kapacitet över, så kan man naturligtvis ta emot patienter från annat håll.
Herr talman! Jag vill erinra herr Karlsson i Huskvarna om, att när den allmänna sjukförsäkringen trädde i kraft i mitten på 1950-talet fanns i tillämpningsföreskrifterna just det skäl som herr Karlsson här säger är till hinders när det gäller att lätta på bestämmelserna för att kvinnorna skall få större bestämmanderätt över sin förlossningsvård. Man sade den gången att man inte kunde bemästra detta problem av organisatoriska skäl. Men nu. 20 år efteråt, vet vi hur många kvinnor som detta skulle komma att omfatta. Det är något hundratal per år. Mcnar herr Karlsson då att utvecklingen har stått så stilla, att vi 20 år efteråt inte skulle kunna bemästra detta relativt obetydliga problem? Är det inte tid, herr Karlsson, att vi nu lättar på denna bestämmelse, så att den kommer i samklang med tiden och med kvinnans rätt att bestämma över väsentliga ting?
Herr talman! Först och främst noterar jag att herr Karlsson i Huskvarna inte svarade på min fråga om vilket som är viktigast, att följa den kommunala självstyrelsens principer eller se till att människorna i områdena kring landstingsgränserna får god vård. Jag hoppas att herr Karlsson nu är beredd att svara entydigt på den frågan, som jag tycker är ganska viktig i sammanhanget. Herr Karlsson är ju ändå ordförande i riksdagens socialutskott. Sedan återkom herr Karlsson till detta med vårdresurser. Ja, visst måste landstingen ha vårdresurser för att kunna ta emot patienter från ett annat län. Men det märkliga är — och det känner också herr Karlsson till — att man tidigare har haft ett sjukvårdsavtal mellan ett par landstingsområden, och då har det funnits resurser att ta emot dessa patienter. Men så har man kommit i diskussion om var länsgränsen skall gå, och då har de tidigare resurserna helt plötsligt försvunnit i det ena landstingsområdet! Det tycker jag är häpnadsväckande. Och därför anser jag att tillsynsmyndigheten eller regeringen bör ha möjlighet att gripa in och se till att människorna i områdena kring två landstingsgränser får en god sjukvård, oberoende av om huvudmännen har kommit ihop sig om någonting annat. Det är detta som är det väsentliga i sammanhanget, herr Karlsson! Jag hoppas att jag nu får svar på min fråga om vilket som är viktigast, att följa principen om den kommunala självstyrelsen eller se till att människorna i gränsområdena får god vård.
Herr talman! Jag trodde att det av mitt tidigare anförande framgick vad jag menade med mitt svar. Jag har här försökt föra en principdiskussion, men herr Jansson vill tydligen inte ha någon sådan, utan han vill föra en diskussion mellan det län där han är bosatt och det län där jag bor. Herr Jansson ställde frågan till mig: Vilket är viktigast att tänka på, vården om människorna eller länstillhörigheten? Det viktigaste är, herr Jansson, att hemlandstinget svarar för vården av de människor som bor inom länets gränser. Där ligger ansvaret i första hand. Det skall inte skjutas över på ett annat landsting.
Herr talman! Det där sista har jag inte heller ifrågasatt. Jag ifrågasätter icke huvudmannens skyldighet att svara för vården inom sitt eget landstingsområde. Men vi vet att det på många håll i landet har träffats avtal mellan huvudmännen när det gäller gränsfall och att detta har varit till fördel för människorna i gränsområdena. Och då tycker jag också att man med god vilja skulle kunna sätta sig ned och diskutera igenom problemen och se på vilket sätt man kan hjälpas åt att övervinna svårigheterna för de människor som kanske har lång väg till sjukhus inom det egna landstingsområdet. Jag har aldrig försökt skjuta över vårdansvaret från ett landsting till ett annat — den saken är helt klar. Men jag tror att den goda viljan och det goda samarbetet kan ha betydelse om vi fortsättningsvis skall kunna erbjuda en god vård här i samhället. Jag tror det hade varit en fördel om man låtit den utredning som nu arbetar se över dessa frågor. Det behövs inga komplicerade statliga direktiv eller ingripanden för det; man kan försöka få till stånd en mer flexibel och lämplig politik att tillämpas vid gränsområdena.
Herr talman! Jag konstaterar att herr Paul Jansson har givit mig rätt i allt vad jag har sagt om vårdansvaret, och det är det väsentliga. Herr Janssons resonemang om den goda viljan tycker jag påminner om det som moderata samlingspartiet för i skattefrågan. Moderaterna säger att man kan sänka skatten bara man vill. Omsatt i landstingssammanhang innebär det att man kan ta emot patienter från ett annat landstingsområde för vård om man bara vill. Så enkelt är det i själva verket inte. Det sammanhänger med hur vårdsituationen för det egna länets invånare ser ut. De måste komma i första hand. Herr Jansson har i dessa sammanhang tagit upp de problem som råder mellan Skaraborgs läns landsting och Jönköpings läns landsting. Låt mig då säga: Jönköpings läns landsting har inte möjlighet att ta emot mellan 8 000 och 10 000 patienter årligen från Skaraborgs län. Det är det faktum som gör att vi i dag inte längre kan ha ett sjukvårdsavtal mellan våra båda län. Jag försökte diskutera problemet principiellt, men eftersom herr Jans Samarbete mellan son nu kommit in på det egna länets problem kontra mitt hemlän har Jag velat göra denna deklaration.
Herr talman! Nu drar herr Karlsson i Huskvarna till med en jämförelse mellan mina och moderaternas resonemang. Jag hoppas att han är beredd att rucka på den åsikten. När det gäller samarbetsavtalen är det nu ändå så, herr Karlsson i Huskvarna, att kostnaderna för vården till sista öret betalas av det landsting som skickar över vårdtagare till det andra landstinget. Jag kan inte tänka mig att det är någon som har anledning att klaga på de ersättningsbestämmelser som gäller. Man gör upp ett avtal och man ser till att det län som har fördel av avtalet, dvs. skickar över patienter, får betala för de tjänsterna. Det är också vad som sker. Jag är ledsen, herr Karlsson i Huskvarna, om jag för att illustrera problemet var tvingad att nämna det problem som råder mellan våra båda landstingsområden i det här fallet. Jag är helt införstådd med att vi skall föra en principiell debatt, men vi måste också se till att vi kan lösa problemen för gränsområdena. Herr Karlsson i Huskvarna säger: Vi har ingen möjlighet att ta emot vårdtagare från Skaraborg. O. K. då får man acceptera det konstaterandet. Men tydligen skulle det ha funnits möjlighet att ta hand om vårdfallen från Habo och Mullsjö bara området hade tillhört det egna länet. Då var det ingen brist på resurser. Det är en inkonsekvens i resonemanget. Man svarar alltså: Vi vill ha Habo och Mullsjö överflyttade till Jönköping. Och i så fall skulle ni ju i alla fall ha varit tvingade att skaffa fram vårdresurser för människorna i det här området. — Så ligger saken till.
Herr talman! Om Habo och Mullsjö hade tillförts Jönköpings län, hade vi självklart tagit på oss vårdansvaret för invånarna där. Men det skulle i så fall aldrig ha fallit oss in att kritisera skaraborgarna för att de inte tog emot patienterna från detta område för vård. Det är det som skaraborgarna nu kritiserar oss för. i Herr Jansson säger att man betalar vården för de patienter man skickar över till det andra länet. Ja, någonting annat var väl ändå aldrig meningen. Så långt trodde jag inte man skulle gå i samarbetet mellan landstingen. Men låt mig understryka vad jag sade förut: Vill ni ha en ändring till stånd så gå till Landstingsförbundets kongress! Där hör både frågan om förlossningsvården och frågan om samarbetet mellan landstingen hemma. Det är kommunala frågor som skall klaras upp på det planet och inte via riksdagen. Sedan är jag angelägen att säga att jag inte gör någon jämförelse mellan herr Jansson och moderaterna i vanliga fall, men när herr Jansson sade att det beror på viljan om sjukvårdshuvudmännen gör någonting eller inte lät det som taget ur en moderat valbroschyr.
Herr talman! Jag hälsar med tillfredsställelse att herr Karlsson i Huskvarna i varje fall vacklar på den punkten och inte jämställer mig med moderaterna — det hade smärtat mig djupt. Detta är inte bara ett problem för exempelvis Habo och Mullsjö. Var som helst i landet kan man få svårt att klara vårdfrågorna i gränsområdena. Därför tyckte vi i vår motion att det vore lämpligt att låta den utredning som skall se över sjukvårdslagen granska även dessa problem. Hade utskottet varit så tillmötesgående att det hade skickat över motionen till utredningen, hade vi kanske sluppit debatten i kammaren i dag. Nu tvingas vi ta den.
Herr talman! Jag har ingenting emot att ta den här debatten. Vad herr Jansson sade om viljan var jag tvungen att reda ut för att det inte skulle uppstå några missförstånd. Jag vill inte jämföra herr Jansson med moderaterna i andra sammanhang än just när det gäller det uttrycket. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! När jag tar till orda i frågan om införande av sommartid eller alternativt ny normaltid kan jag inte undgå att konstatera att vi i år kan fira jubileum. Det var nämligen 1916 som sommartid infördes såväl i Sverige som i Norge och Danmark. Det är således jämnt 60 år sedan. Mot den bakgrunden kan man också konstatera att utvecklingen på vissa områden går mycket långsamt. Trots de påtagliga fördelar som sommartid eller ny normaltid för med sig har vi ännu inte lyckats lösa frågan tillfredsställande.

Trots dessa positiva effekter kommer utskottets majoritet egendomligt nog fram till den slutsatsen att detta icke kan utgöra någon grund för att frågan ånyo skall aktualiseras, vare sig på det nordiska planet eller för vårt eget land. Herr talman! Tar man del av den utredning om sommartid eller ny normaltid i Norden, som ingår i Nordisk utredningsserie som nr 12 1974, är det inte svårt att gendriva socialutskottets slutsatser. De negativa faktorer som andragits gäller i första hand jordbruket och kommunikationerna. För jordbrukets del hänger problemen samman bl.a. med daggförekomsten och förläggningen av arbetstiden. Den nämnda utredningen framhåller emellertid att skillnaden i soltid mellan exempelvis östra Svealand i Sverige och östra Jylland i Danmark är med nuvarande tidsberäkning inemot 50 minuter. Östra Mellansverige skulle alltså vid sommartid eller vid ändrad normaltid få föga större skillnad mellan normaltid och soltid än vad som redan i dag finns på västra Jylland eller på Åland. Med andra ord betyder det här att eventuella problem med daggförekomsten i östra Sverige skulle bli desamma som man i dag har på västra Jylland. Utredningens uppfattning är att problemen som hänger samman med daggförekomsten inte är större än att de kan bemästras. När det gäller kommunikationerna hör de problemen i första hand samman med anpassningen till den internationella trafiken. Om man går över till ny normaltid blir de problemen egentligen bara en engångsföreteelse vid övergången. Även om man således inte kan bortse från de tillfälliga problem som kan uppstå vid själva övergången finns det dock anledning att, som utskottet gör, ägna uppmärksamhet åt de positiva effekter som en övergång till sommartid eller ny normaltid kan föra med sig, Låt mig först nämna effekterna ur hälsosynpunkt. Den citerade utredningen framhåller dessa effekter. En ändrad normaltid eller övergång till sommartid gör det möjligt att bättre utnyttja dagsljuset. Detta innebär fördelar på två sätt. Dels har den ultravioletta strålningen i solljus och dagsljus en direkt positiv inverkan på den mänskliga organismen, dels stimulerar mera dagsljus till mera utevistelse. Solljusets ultravioletta strålning har en fysiologisk betydelse. Genom bestrålning alstras i huden bl.a. D-vitaminet, som är nödvändigt för kroppen och bensystemets tillväxt och för normal ämnesomsättning. Det är alltså uppenbart att dagsljus i motsats till mörker har en allmänt positiv och stimulerande effekt. Från de här utgångspunkterna inser de hälsovårdande myndigheterna i de nordiska länderna de uppenbara fördelarna med ny normaltid eller med sommartid. I Finland, Norge och Sverige har man därvid prioriterat ny normaltid. dvs. övergång till, som vi brukar säga, finsk tid året om i stället för införande av sommartid. I fråga om trafiksäkerheten framhåller utredningen att införande av ny normaltid bör få till följd ett minskat antal trafikolyckor. Från svensk sida har därvid framhållits att om sommartid införs i Sverige under exempelvis fem sommarmånader, maj-september, skulle transportarbetet i dagsljus i Sverige öka med 0,6 miljarder fordonskilometer. Detta skulle troligen medföra en minskning av antalet svårt skadade och omkomna i trafiken med drygt 100 personer. Inför vi i stället ny normaltid året om ökar transportarbetet under dagsljus med icke mindre än 1,3 miljarder fordonskilometer, och då har man räknat med att antalet skadade eller omkomna skulle minska med ca 240. De här siffrorna menar jag borde stämma oss till eftertanke. Skolöverstyrelsen i vårt land framhåller att införandet av sommartid otvivelaktigt skulle medföra att elevernas möjlighet att utnyttja sin fritid efter skolans slut :skulle öka. Självfallet skulle därvid också antalet barnolycksfall i trafiken minska. Vidare har det med rätta påpekats att de ljusa nätterna i Norden har ett attraktionsvärde ur turistsynpunkt och att detta skulle öka om sommartid införs. En timmes tidsförskjutning under sommaren betyder att mörkrets inbrott i stora delar av Norden skulle komma att ske vid samma tidpunkt i september månad som med nuvarande tidsberäkning är vanlig i augusti. Sommartid tillämpas också i ett flertal länder. Enligt utredningen förekommer sommartid i Australien, Canada, Egypten och Italien. Och givetvis har sommartid diskuterats i de flesta europeiska länder. I Norden är det Norge som har den bästa och mest omfattande erfarenheten av sommartid. Därför finns det också anledning att uppmärksamma de opinionsmätningar som helt nyligen gjorts i Norge. De visar att flertalet norrmän — 55 ">, — är positivt inställda till ändrad normaltid. Bara 21 "5 är emot en sådan reform. Vid valet mellan sommartid och ny normaltid året om visar det sig i Norge att 57 ”a föredrog ändrad normaltid, medan endast 17 ”» föredrog sommartid, dvs. ändring under bara halva året. Det är beklagligt att det inte f.n. går att få enighet i Norden kring den här frågan. Med de positiva effekter som en omläggning skulle få måste det ändå vara angeläget att frågan förs vidare. Som det framhålls i den reservation som herrar Svensson i Kungälv, Dahlberg och Romanus har fogat till socialutskottets betänkande bör frågan om omläggning av tidsberäkningen i enlighet med vad vi motionärer förordat prövas och förslag bör läggas fram om antingen ny normaltid, dvs. införande av samma tid man f. n. har i Finland, eller införande av sommartid. Det är också viktigt, som det framhålls i reservationen, att man i första hand bör eftersträva en samordning med Norge. Och för det finns det så mycket större anledning som man kan påräkna en positiv inställning från norrmännens sida till en sådan reform.

Herr talman! Eftersom jag varit med om att underteckna den reservation som är fogad till detta betänkande ber jag att få säga några ord. Det kan vid första påseendet tyckas som om denna fråga inte har så stor aktualitet. Vi är i det här landet inte vana vid att göra ändringar i normaltiden. Men om man ser, litet praktiskt på frågan kommer man till en annan uppfattning. Jag representerar det östligaste länet i det här landet. Varje gång vi där skall titta på midnattssolen finner vi att det sker bäst klockan halv tolv och inte klockan tolv. Om vi skulle vrida klockan en timme tillbaka, skulle arbetsdagen börja klockan sex i stället för som nu ofta är fallet klockan sju. Det innebär alt också fritiden kommer en timme tidigare. Det medför att fritiden till större del infaller under dygnets ljusaste timmar. Det är naturligtvis en fördel. Det är vanligt i våra trakter, framför allt i Tornedalen, att man tillämpar den finska tiden, åtminstone ute på lantgårdarna, eftersom denna tid bättre än Greenwichtiden överensstämmer med dygnets växlingar. Som herr Ekinge framhöll har man i Norge prövat att ha sommartid. Som herr Ekinge också påpekade har man där funnit att det är praktiskt och angeläget. Norge sträcker sig långt österut — jag tänker närmast på området kring Kirkenes. Man har där, inte minst med tanke på turismen, glädje av att få så många ljusa eftermiddagstimmar som möjligt. Det får man om man inför den finska tiden.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

Herr talman! Som herr Ekinge sade var det för mer än 60 år sedan som Sverige vid ett tillfälle hade sommartid. Men erfarenheterna av experimentet var delade. Vi har sedan dess inte gjort om försöket och det kanske säger någonting. Riksdagen har tid efter annan behandlat motioner i frågan men varje gång avslagit dessa. Nordiska rådet har diskuterat om det vore möjligt att införa sommartid samtidigt i de nordiska länderna men funnit att förutsättningar saknats härför. Senast 1974 gjordes på initiativ av Nordiska ministerrådet en utredning av en internordisk arbetsgrupp om effekterna av införandet av sommartid eller — vilket var nytt i sammanhanget — ny normaltid för Norden, dvs. tidsberäkningen skulle ändras för hela året och vi skulle tillämpa den normaltid som finns i Finland, dvs. östeuropeisk tid. Även den gången fann man att det finns skäl som talar för en ändrad tidsberäkning men också skäl som talar emot. Det är möjligt att vår hälsa påverkas positivt av en ändrad tidsberäkning därför att mer av vår fritid infaller medan det är ljust. Men ingen vet naturligtvis om människor bara av den anledningen kommer att ägna sig mer åt friluftsliv än vad som sker f. n. Utredningen pekar också på att en nedgång i antalet trafikolycksfall kan förutses men påpekar samtidigt att beräkningarna som utgör underlag härför är mycket osäkra. En marginell nedgång — högst 0,5 26 - i energiförbrukningen kan förutses vid införande av normaltid. Samtidigt skulle dock en ändrad tidsberäkning med säkerhet medföra avsevärda kostnader när det gäller kommunikationerna och när det gäller t.ex. jordbruket, där man måste räkna med stora utgifter för ett ökat behov av övertidsarbete under sommaren. Nordiska ministerrådet fann att det inte var möjligt att införa ändrad gemensam tidsberäkning i Danmark, Norge och Sverige. Utskottet har inte funnit något som ger utskottet anledning till ett annat ställningstagande, varken när det gäller en reform gemensamt i Norden eller bara i vårt land. Herr talman! Den nordiska arbetsgruppen lät genom särskilda experter grundligt utreda effekterna på kommunikationerna av ändrad tidsberäkning. Experterna visar övertygande de svårigheter som kommer att uppstå för såväl järnvägstrafiken som luftfarten. Som exempel hirpå skall jag läsa upp några tider i en tidtabell för att klargöra ungefär hur en ändrad tidsberäkning kommer att verka. Tåg 462 Skandiapilen har f. n. anslutning från Köpenhamnsexpressen . Med ankomst kl. 12.54 bryts förbindelsen, vilket vore ytterst olämpligt, då den är en av de få resemöjligheterna i denna relation och enda dagförbindelsen Hamburg-Oslo.

Herr talman! Den tidtabellsordning som gällt för sommartiden i Sverige borde kunna tillfredsställa herr Ekinge, i varje fall när det gäller konservatism. Det har inte gått så fort härvidlag, och herr Ekinge tillhör väl inte dem som har så förfärligt bråttom med samhällsutvecklingen i stort. När det gäller kommunikationer och annat torde inte problemen för Sveriges eller Nordens del lösas om 'vi inför en normaltid, men inte det övriga Europa har något liknande. Det måste ändå samordnas. Problemet är inte avgränsat till enbart de nordiska länderna utan det måste ses i ett större sammanhang. Jag vågar säga tHl herr Ekinge att ett bifall till reservationen inte skulle innebära att frågan — om man ser det hela i ett större perspektiv — faller framåt. Det är nog risk att det skulle ta 50 år eller ännu mer innan man: kommit fram till en ändring.
Herr talman! Jag kan bara helt kort konstatera att det - med den utomordentligt konservativa uppfattning som herr Karlsson i Huskvarna gav uttryck för i sitt senaste anförande — kan finnas risk för att det tar lång tid att få en ändring till stånd. Då kan vi, herr Karlsson, bara hysa den förhoppningen att det kommer en ny generation, som inte ser så konservativt på de här frågorna utan möjligen kan se litet mer rationellt på dem. Man kan alltså trots allt ha den förhoppningen att vi så småningom får en ändring. Problemet är egentligen inte större än att vi övergår till en tidsberäkning som i dag gäller i Finland. Att säga att problem därmed skulle föras över till Sverige är en felaktig slutledning.

Herr talman! Utrikesutskottet har i dag presenterat ett betänkande som till sitt innehåll är mycket omfattande. Jag har inte för avsikt att nu redogöra för hela betänkandet. Det får andra talare göra under debattens gång. Jag kommer i huvudsak att koncentrera mig till vissa frågor som är av kontroversiell natur. Låt mig till att börja med säga att vi nu under många år har haft en intensiv debatt i Sveriges riksdag om den svenska u-hjälpen. Vi har så småningom uppnått enprocentsmålet, vilket innebär att I 26 av bruttonationalprodukten anvisas för hjälpen till andra länder. Samtidigt som detta har skett kan vi emellertid konstatera att klyftan mellan rika och fattiga länder förstorats i förhållande till vad som var förhållandet för några år sedan. Alt den svenska insatsen överskridit I 96 av bruttonationalprodukten hoppas jag emellertid i Sveriges riksdag framstår som mycket tillfredsställande. Det är glädjande att vi har nått dithän, och jag hoppas att vi också skall kunna vidmakthålla denna enprocentiga andel av vår bruttonationalprodukt. Jag tror att vi får betrakta den svenska insatsen i det här avseendet som ett uttryck för den lojalitet som det svenska folket känner för de fattiga länderna. Men det är också fråga om en solidaritet mot Förenta nationerna på detta område. Hittills är det förutom Sverige endast två länder som har lyckats uppnå enprocentsmålet för internationellt bistånd, nämligen Norge och Holland. I den svenska u-hjälpsdebatten har det ibland funnits delade meningar om takten i anslagsökningen. Men jag vill konstatera att vi i vårt land har sluppit uppstitande politiska strider. Visst har vi i riksdagen vid behandlingen haft delade meningar om olika ting, men någon uppslitande politisk strid som allvarligt skulle ha splittrat riksdagen och den svenska nationen i denna mycket betydelsefulla fråga har det ändock inte varit. Den svenska nationen har välvilligt ställt upp i kampen för de fattiga folken. Jag vill säga detta som en inledning och en kommentar till den punkt där vi nu befinner oss beträffande u-länderna.

I budgetpropositionen liksom i utskottets betänkande behandlas frågan om, som det heter, en ny ekonomisk världsordning. Detta krav från u-ländernas sida är ett nytt steg för att söka förmå industriländerna att mera allvarligt än hitintills medverka till att de fattiga länderna ges ökade förutsättningar att förbättra sina ekonomier. Bl. a. kräver man stabilisering av råvarupriserna, vidare att u-länderna får tillgång till exportmarknader i i-länderna och får möjligheter att dit sälja industriprodukter som u-länderna själva tillverkar.

Det gäller en långtgående omdaning av ekonomin i hela världen, och man kan ställa sig frågan: Vad menas då med begreppet en ny ckonomisk världsordning?

Man kan redan nu räkna med att stora motsättningar kommer att uppstå om begreppet en ny ekonomisk världsordning.

De uttalanden som har gjorts hittills av vårt land, från regeringens sida, har gått i positiv riktning. Och allt tyder på att den svenska regeringen och den. svenska riksdagen, när vi så småningom kommer fram till en mer konkretiserad debatt kring frågan om en ny ekonomisk världsordning, kommer att inta en positiv attityd. Detta menar jag är förhoppningsfullt. Men trots detta vill jag avstyrka bifall till dén reservation och den motion rörande en ny ekonomisk världsordning som centerpartiet har fört fram och som har behandlats av utskottet. Det beror i huvudsak på att ingen ännu vet närmare vad man skall lägga in i begreppet en ekonomisk världsordning, och motionärerna vet naturligtvis lika litet som Övriga. Men jag vill redan nu säga att den här frågan säkert kommer att leva vidare under många u-hjälpsdebatter i fortsättningen, och så småningom kommer en ny ekonomisk världsordning att framstå i klarare dager än vad den gör just för tillfället. Den andra frågan jag skulle vilja beröra I det här sammanhanget är en fråga som har varit kontroversiell i riksdagen tidigare, senast under föregående års debatt om u-hjälpen. Det gäller Vietnam och den svenska insatsen till Vietnam i form av ett industriprojekt som håller på att utvecklas och som går under namnet Bai Bang. | Få länder har väl fått lida så mycket som Vietnam under det långa krig som nu är förbi. När Vietnam för nästan jämnt ett år sedan kunde upphöra med krigshandlingarna så befann sig landet i en situation som innebar att det var totalt utblottat ekonomiskt och även på annat sätt. Redan innan krigshandlingarna upphörde upptogs frågan om vilken hjälp som Sverige skulle kunna ge detta krigshärjade land, och så småningom utkristalliserades detta pappersindustriprojekt. Det var vietnameserna själva som begärde att Sverige skulle gå in och hjälpa till med detta, vilket också har skett. När man nu går in med ett industriprojekt i ett så krigshärjat land som Vietnam kan' man självklart inte begära att allt skall gå efter ett mönster och en modell som man har utarbetat vid ctt skrivbord och tro alt allt kommer att klaffa. Det är svårt att programenligt genomföra nya industriprojekt i vårt land, och vilka svårigheter möter man inte då i krigshärjade länder, och inte minst i Vietnam! Därför har det i Vietnam också varit många svårigheter; jag skall inte undanskymma det. Jag gissar att vi också i framtiden kommer att möta många svårigheter Internationellt utvecklingssamar un och bekymmer som kommer att vålla ganska mycket besvär och stora insatser på olika sätt. Emellertid kan man säga att detta pappersindustriprojekt nu är i full utveckling. Byggnadsarbetet pågår och har kommit ganska långt under det senaste halvåret. Allt tyder på att arbetet nu fortlöper friktionsfritt. Maskiner av svensk tillverkning är beställda. De tillverkas i Karlstads Mckaniska Werkstad, och när de är färdiga kommer de att levereras till Vietnam för att installeras av montörer som kommer att sändas ut. Jag vill säga detta därför att vad som händer i vårt land nu har stor betydelse för Bai Bang-projektet i ett avseende. Vi har nämligen här hemma cen fortlöpande kraftig prisstegring på industrivaror, även vid Karlstads Mekaniska Werkstad, och jag tror att vi får räkna med att notera men även för den som köps internationellt. Priserna kommer att få justeras upp. Ännu har detta inte behövt ske. Det finns så pass stora reservationer att man klarar sig gott med det, tills vidare i varje fall. Vad som kommer att hända i slutänden lämnar jag som en öppen fråga. Men jag ville nämna de risker i detta avseende som man alltid ställs inför om man i ett krigshärjat land — och därtill ett u-land — gör stora insatser och framför allt insatser av industriell natur. Förhoppningen som vi hyser är naturligtvis att Bai Bang-projektet skall stå klart så snart som möjligt och då kunna ta upp tillverkningen av de 50 000-53 000 ton papper som programmet för denna industri innebär. Bai Bang-projektet kan icke från svensk synpunkt betraktas som någon stor industriell enhet. Det kommer att bli ett så pass litet företag att det knappast i Sverige skulle anses vara värt att genomföras byggnadsmässigt i dag. Om vi i Sverige bygger en massafabrik med tillhörande pappersbruk och begränsar produktionen till 50 000-53 000 ton är den att betrakta som ett litet projekt. Våra pappersbruk som nu byggs har visserligen en kapacitet som kan variera starkt, men jag känner inte till att det byggs någon pappersindustri som har en kapacitet under 100 000-150 000 ton. Det är väl i stället så att man mer och mer går upp i fråga om kapacitet till 150 000-200 000 ton. Vår förhoppning är emellertid att Bai Bang-projektet skall bli för Victnam vad man har hoppats när man från Vietnams sida själv har uttryckt en önskan om att Sverige skulle genomföra detta projekt. Ty det är papper som vietnameserna behöver, och papper av den typ som skall tillverkas vid denna nya industri. Om projektet kan lyckosamt genomföras kommer det naturligtvis att betraktas som en framgång för Vietnam självt, men det blir också en framgång för Sverige som har stått för genomförandet och för bestridandet av kostnaderna. Så vill jag ta upp den tredje frågan som har betraktats som kontroversiell och som särskilt kontroversiell i dagens debatt. Jag hoppas emellertid att debatten inte enbart skall bli en debatt om Cuba. Det finns så mycket j utskottets betänkande som är värt att diskutera och kommentera att det vore synd om debatten skulle bli en enda lång Cubadebatt. Vissa tecken tyder emellertid, anser jag, på att vi löper den risken. Jag har deltagit i många u-landsdebatter i Sveriges riksdag - i denna riksdag liksom i den gamla riksdagen - men vi har inte någon gång haft en talarlista som varit så omfattande som den vi har framför oss i dag. Det tyder på att debatten kommer att ta hela dagen i anspråk. Jag skall alltså med ett par orå kommentera frågan om Cuba. Jag vill något redogöra för den behandling som Cubafrågan har givits i utskottet och för den hjälp som Sverige hittills har lämnat Cuba. U-hjälp till Cuba har givits under några år, och när jag ser på resultatet av de svenska insatserna vill jag påstå att de har varit framgångsrika. Låt mig gå tillbaka några år och ställa frågan: Hurdant var läget i landet Cuba då amerikanerna gav sig i väg därifrån? Ja, självfallet var Cuba då i en väldigt bekymmersam situation. Så småningom kom Sverige att gå in och ge u-hjälp, och den svenska hjälpen har i huvudsak satts in på två olika områden, som i Cuba var totalt utarmade genom brist på resurser. Den svenska u-hjälpen har i huvudsak använts till att förbättra undervisningsväsendet och även skapa nya skolanläggningar. Utskottet har självt för ett par år sedan haft tillfälle att studera detta i Cuba, och jag tror att flera av utskottets ledamöter imponerades av det som skett med insats av den svenska u-hjälpen. Det andra området som kommit att ägnas mycken hjälp från Sverige är hälso och sjukvården. När amerikanerna gav sig i väg från Cuba och omvälvningen skedde gav sig även många av de läkare som fanns - Cuba har varit ett läkarfattigt land — i väg. De blev flyktingar - de bosatte sig .i Florida och på andra håll i Amerika. Dessa människors önskan var naturligtvis att skapa ytterligare problem för Cuba; landet kan ju inte klara sig utan läkare när man vill bedriva den lilla sjukvård som kan komma i fråga. Den svenska u-hjälpen till Cuba har framför allt använts för inköp av teknisk apparatur till sjukhusen men också för att bygga nya sjukhus och för att förbättra de sjukhus man tidigare haft. På Cuba har man också lyckats få i gång en utbildning av läkare som måste betraktas som tämligen omfattande i ett land som Cuba. Jag säger ”i ett land som Cuba” därför att jag inte vill ge det intrycket att Cubas hälsovård och skolsystem kan jämföras med vårt eget lands. Det kan man inte göra. Sverige är givetvis mycket mera utvecklat än Cuba. Regeringen har nu ansett att hjälpen till Cuba bör fortsätta och förbättras. Därför har man föreslagit en ökning av det svenska bidraget från nuvarande 60 miljoner till 70 miljoner för budgetåret 1976/77. Jag vill erinra om att vid sidan om dessa två huvudområden, alltså skola och undervisning samt hälso och sjukvård, har med svenskt bistånd betydande industriella projekt ingångsatts på Cuba. Inte minst är detta fallet på jordbrukets område. Där pågår en stark utveckling, bl.a. med byggande av mejerier, som är i högsta grad anmärkningsvärd. Och det är där som många industriföretag här hemma kommer in i bilden, ty den utbyggnaden har lett till att vi har fått en betydande export av svenska industriprodukter till Cuba. Om därför hjälpen till Cuba upphör - som föreslås i en moderat reservation — så innebär det att denna export från Sverige klipps av. Svenska företag kommer inte att kunna exportera sina produkter avseende byggnadsprojekt på Cuba, om vi inte bidrar till att de projekten kan genomföras. Moderaterna i utskottet har som sagt föreslagit att hjälpen till Cuba skalt upphöra. Det är samma yrkande som fördes fram vid förra årets u-hjälpsdebatt. Men dessutom har vi ett annat yrkande från mittenpartierna, nämligen att den nuvarande hjälpen till Cuba på 60 miljoner skall minskas till 40 miljoner.

Moderaterna anser att Sverige inte skall ge bidrag till Cuba eftersom dess regering har låtit kubaner dela i befriclsekriget. I mittens reservation anser man att 40 miljoner räcker för det som skall göras i fortsättningen och för att avsluta en del pågående projekt. Hur mycket mittenpartiernas resonemang påverkas av Cubas deltagande i Angolakriget är jag inte riktigt på det klara med, men det kommer väl att klarna under debatten. De socialdemokratiska ledamöterna av utskottet har icke kunnat acceplera någondera av dessa båda reservationer. Vi tillstyrker regeringens förslag i budgetpropositionen. Cuba har här blivit en stor politisk angelägenhet. Vi har under årens lopp försökt diskutera u-hjälpsproblemen utan att göra dessas.till en politisk fråga, som de blivit i och med dagens behandling av biståndet till Cuba. Vi har tidigare försökt undvika en sådan situation.

I föregående års debatt sade jag: Skall vi följa riktlinjerna att gynna regimer som vi själva accepterar, kommer vi snart att inte ha någon användning för våra: u-hjälpspengar. De flesta länder som vi ger u-hjälp har en regim som avsevärt avviker från vad vi kan acceptera. Vi skulle då inte kunna ge bidrag fritt som vi har kunnat göra hittills, trots att vi då och då haft att lösa kontroversiella frågor. I dag säger moderaterna att vi skall slopa u-hjälpen till Cuba därför att Cuba sänt trupper som deltagit i befrielsekriget i Angola. Det finns många människor här i landet som anser att vi bör dra in u-hjälpen också till Indien efter sprängningen av atombomben för ett antal månader sedan. Men man kommer inte ifrån att Indien är lika fattigt även om landet har lyckats spränga en atombomb. Dessa människor kan inte sympatisera med att det fattiga Indien trots allt har råd att skaffa sig at ombomber och kanske så småningom även atomvapen. Men frågan vi har att ta ställning till är om det skall vara ett avgörande kriterium för om vi skall ge ett land u-hjälp eller inte. Jag tror inte att vi kan fortsätta resonemangen efter de riktlinjerna. Därför hoppas jag att vi inte skall komma i den situationen att riksdagen en vacker dag diskuterar frågan om vi skall dra in u-hjälpen till Indien därför att Indien har skaffat sig en atombomb. Herr talman! Jag har redan använt mer tid än jag har antecknat mig för. Med det sagda och det som kommer att framföras av Övriga socialdemokrater i utskottet vill jag redan nu yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter samtidigt som jag yrkar avslag på de 19 reservationerna.